Herr talman! Sigge Godin har frågat statsrådet Bo 2.om regeringen är beredd att överväga en lagstiftning som medverkar till att svenska kyrkans församlingar får ett kyrkobokföringsregister som är ett väl fungerande medlemsregister för kyrkans behov, och 3.om regeringen är beredd att tillåta svenska kyrkans församlingar att behålla kyrkböckerna fram till dess att svenska kyrkan får ett tillfredsställande medlemsregister.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på båda interpellationerna. Jag avser att besvara dem i ett sammanhang. Den 1 juli 1991 ersattes den tidigare kyrkobokföringen och mantalsskrivningen med en folkbokföring, som löpande registrerar befolkningens identitets-, bosättnings och familjeförhållanden. Samtidigt genomfördes en omorganisation av folkbokföringen. Den innebar att skattemyndigheterna tog över de arbetsuppgifter inom folkbokföringen som tidigare ankom på pastorsämbetena. Den omfattande omorganisationen av folkbokföringen har kunnat genomföras som den var tänkt. Den nya organisationen fungerar enligt uppgift allt bättre. Några särskilda åtgärder behövs därför inte från regeringens sida. Vad Sigge Godin och Jan Erik Ågren tar upp hänför sig närmast till vissa problem som har uppkommit -- dvs. sedan det nya systemet infördes -- hos svenska kyrkans församlingar vid förandet av medlems och församlingsregistren, det som i dagligt tal kallas kyrkobokföring. Det är klart att det är en stor omställning att uppgifterna i folkbokföringen inte längre finns omedelbart tillgängliga i församlingarna. Genom ett särskilt aviseringssystem förmedlas nämligen uppgifterna från de lokala skattemyndigheterna till pastorsexpeditionen, som får del av uppgifterna först två till tre veckor senare än vad som var fallet före reformen. Då hade ju pastor uppgifterna omedelbart tillgängliga. Jag har därför stor förståelse för att både enskilda som berörs och anställda i församlingarna upplever den nya ordningen -- med inte alltid aktuella uppgifter -- som en klar försämring. Detta gäller naturligtvis särskilt fördröjningen av de för den församlingsvårdande verksamheten så känsliga och viktiga uppgifterna om födda och avlidna. Nu pågår ett arbete där riksskatteverket, DAFA och svenska kyrkan försöker finna former för att snabba upp aviseringssystemet. De längre uppehåll i aviseringarna till församlingarna som inträffade bl.a. under början på detta år var enligt uppgift som jag har fått av engångskaraktär. I några fall kunde det då dröja ända upp till sju veckor innan en folkbokföringsuppgift nådde den berörda pastorsexpeditionen. Enligt vad jag nu har inhämtat har fördröjningarna blivit så långa på grund av att systemrutinerna vid ändringar av indelningen i församlingar och pastorat inte var klarlagda. När ett så stort och komplicerat aviseringssystem skall tas i drift är det inte särskilt konstigt att det inledningsvis kan inträffa missar. Men det är nog så beklagligt i de enskilda fallen. Det är ingen lätt uppgift att bygga upp rutiner så att över tusen pastorsexpeditioner snabbt får korrekta uppgifter. Enligt min uppfattning har svenska kyrkan och framför allt dess församlingar och pastorat gjort ett berömvärt arbete med tanke bl.a. på den korta tid som stått till deras förfogande. Orsaker till att systemet inte har fungerat fullt ut står att finna -- både på central och lokal nivå -- i ovanan vid ny teknik, inte fulländade datasystem, nya rutiner och vissa felaktigheter hos skattemyndigheterna vid överförandet av uppgifter från de tidigare manuellt förda registren. Det övervägande antalet församlingar i svenska kyrkan för numera sina medlemsregister med hjälp av ADB. De gör det då med tillstånd av Bedömningen är att församlingarna bör få register som är tillräckliga för kyrkans primära behov, när alla uppgifter är registrerade. Jag bedömer därför att någon särskild lag om församlingsregister inte behövs. I flertalet pastorat finns de äldre kyrkobokföringsarkiven fortfarande kvar. Dessa arkiv skall -- bl.a. enligt arkivlagens bestämmelser -- dock tas över av landsarkiven. Tills dess ligger ansvaret för arkivvården kvar på pastor. Det är fråga om en utdragen process där det bör finnas utrymme för att överväga olika praktiska lösningar. Överförandet av arkiven bör under alla förhållanden ske så smidigt som möjligt och med respekt för det enskilda pastoratets behov av arkivuppgifter.

Herr talman! Det är tydligen många nyordningar som vi inte har riktigt klara för oss. Trots det vill jag tacka civilministern för svaret. Det är inte varje dag som man möter förståelse från regeringen för de frågor som man tar upp. Men, herr talman, det hade faktiskt varit på sin plats att skatteministern hade fått svara för den oreda och det urusla datasystem som tydligen har skapats. Det ligger inte i tiden att uppgifter skall ligga och vänta i veckor när effektiv databearbetning finns att tillgå. Herr talman! I dag är situationen, som jag skrivit i min interpellation, den att barn som enligt folkbokföringen inte är födda döps och att människor som enligt samma bokföring lever jordfästs. Det systemet skapar situationer som är oerhört kränkande för många människor, framför allt när de känner djup sorg och bedrövelse. Detta skall jämföras med det utomordentligt välskötta folkbokföringssystem som svenska kyrkan tidigare skötte och överlämnade till riksskatteverket. Låt mig påminna om att jag varnade för de konsekvenser som skulle uppstå. Det är beklagligt att den tidigare regeringen inte förstod de komplikationer som kunde inträffa. Jag hoppas att den nuvarande regeringen inte medverkar till en långdragen process när det gäller att skapa en folkoch kyrkobokföring som motsvarar nutidens krav. Herr talman! Jag vill också påpeka för statsrådet att det är betydande kostnader som numera drabbar såväl församlingar som organisationer som behöver hjälp med kyrkobokföringsuppgifter. I ett övergångsskede får man nog ändå vara litet försiktig med att belasta dem med onödiga kostnader när de inte kan rå för det. I det interpellationssvar som jag har fått säger statsrådet att det pågår ett arbete mellan riksskatteverket, DAFA och svenska kyrkan där man försöker finna former för att snabba upp aviseringen. Jag vill då fråga: Hur långt har man kommit med det arbetet, och när kan man vänta sig ett resultat? Låt mig samtidigt påminna om att det i all annan dataverksamhet finns möjligheter till avisering online, som man säger. Är inte också detta en möjlighet när det gäller överföringar till kyrkobokföringen? Låt mig också fråga om det inte är möjligt att avisera ändringar som dödsfall via fax till dess att systemet har förfinats? Det kan inte vara rimligt att människor som har sorg inte skall kunna göra upp om en jordfästning med den som skall förrätta den utan att de måste vänta en eller flera veckor. Det är faktiskt ett system som vi inte kan ta ansvar för. Beträffande min fråga om lagstiftning för att åstadkomma ett ändamålsenligt medlemsregister för kyrkan säger civilministern i svaret att någon sådan inte behövs. Statskyrkan består av väldigt många människor, och det finns många stora församlingar. Dessutom har kyrkan fortfarande ansvar för begravningsväsendet, men saknar uppgifter om församlingsbor som inte tillhör svenska kyrkan. Det försvårar handläggningen av begravningsfrågor. I församlingsregistret saknas också uppgifter som visar familjebilden. I många själavårdande situationer krävs uppgifter om familjesammansättning. Det gäller vid besök i sorgehus men också vid dop och konfirmation. Dessa frågor är känsliga för den enskilde. Sannolikt krävs det en ny lagstiftning om man skall kunna skapa ett ändamålsenligt medlemsregister utan att den personliga integriteten träds för när. Jag skulle vilja att statsrådet utvecklade synpunkterna på den här frågan, eftersom den är mycket viktig. Herr talman! Jag noterar med glädje att kyrkobokföringsarkivens överförande skall få ske med hänsyn till olika praktiska lösningar. Men det verkar litet beklagligt när ministern i samma andetag tar tillbaka en del av löftet och säger att det under alla förhållanden skall ske med respekt för det enskilda pastoratets behov av arkivuppgifter. Är inte hela överförandet av folkbokföringen så illa skött att det finns mycket goda skäl att tillmötesgå pastoratens önskemål att få behålla kyrkböckerna till dess att ett väl fungerande medlemsregister har upprättats?
Herr talman! Jag ber att få tacka civilministern för svaret. Orsaken till min interpellation är de problem som har uppstått nu när pastorsämbetena inte längre svarar för folkbokföringen. Från att ha haft ett väl fungerande register med alla behövliga uppgifter om sina medlemmar ställes man i den frustrerande situationen att inte ha grepp över sitt medlemsregister, bl.a. på grund av mycket sena aviseringar. Det har skapat många problem även när det gäller själavårdsrelationer. Men eftersom det är fråga om en omfattande omorganisation så vore det inte rimligt att begära en problemfri övergång. Ett faktum är dock att kostnaderna för den här omorganisationen har blivit betydligt större än vad den dåvarande regeringen förutskickade. Det berodde säkert till en del på den bristande insikt om vad det hela verkligen handlar om, något som också sken igenom i den dåvarande regeringens proposition i frågan. Som ett litet exempel på det här vill jag berätta vad en av de ansvariga för kopiering av personakter sade om sitt jobb: ''Det tog tre gånger så lång tid som jag trodde. Om någon av de andra anställda hade gjort det här och sedan kommit och sagt till mig hur lång tid det tog, skulle jag ha trott att han eller hon hade ljugit.'' Det här är bara ett litet exempel på hur man från ansvarigt håll underskattade det arbete som ligger i omorganisationen, som inte är färdig ännu, men också i det egentliga folkbokföringsarbetet. Herr talman! Det kan också vara en del av förklaringen till de förseningar som en hel del pastorsämbeten upplever som besvärande. Jag noterar med tillfredsställelse den förståelse för de här problemen som statsrådet visar i sitt svar. Det gäller också beskedet om det arbete som nu pågår för att påskynda aviseringssystemet. Det kan inte anses rimligt att svenska kyrkans problem med ett fungerande medlemsregister skall kvarstå efter det att man löst problemen under den inledande övergångstiden. En av de frågor som oroar och irriterar många gäller överförandet av kyrkoböcker, församlingsliggare och personakter till landsarkiven innan väl fungerande församlingsregister finns. Från olika håll, bl.a. från kyrkobokföringsinspektörs håll, har man ställt frågan: Varför skall man bygga ut stora mängder arkivlokaler om mikrofilmning i sig är en godkänd arkivmöjlighet? Finns det över huvud taget något avgörande skäl för att landsarkiven skall ha både originalhandlingar och mikrofilmat material? Jag är glad över att statsrådet i sitt svar visar på att det bör finnas utrymme för att överväga olika praktiska lösningar av den frågan. Det är helt klart att det för landsarkiven och svenska kyrkans församlingar skulle vara en billigare och mera praktisk lösning om landsarkiven i alla fall under en övergångstid avstod från originalhandlingarna och att dessa kunde ''hyras in'' i de kyrkoarkiv runt om i församlingarna där de står i dag. Samhällsekonomiskt vore det helt klart det billigaste alternativet. Pastorsämbetena skulle slippa en extrakostnad på 20 000 kr. för inköp av en kombinerad mikrokort och rullfilmläsare. Landsarkiven skulle i nuläget slippa planera för utbyggnader eller depålösningar. Under förutsättning av en överenskommelse mellan församlingar, pastorat och landsarkiv, skulle det då enligt statsrådets mening vara en tänkbar lösning att originalhandlingarna efter mikrofilmning kunde återställas till de pastorsämbeten som så önskar och under en övergångstid hyras in där. Landsarkiven skulle i så fall ändå ha tillgång till allt material mikrofilmat. Det skulle kräva betydligt mindre utrymme, och inga miljoner skulle behöva läggas på inköp av mikrokort, rullfilmläsare eller utbyggnad av arkivlokaler centralt.

Herr talman! Jag vill instämma i de inlägg som Sigge Godin och Jan Erik Ågren har gjort här ifrån talarstolen. När tankar om att man skulle ta över folkbokföringen till skattemyndigheterna började aviseras hade centern en klar uppfattning om att det inte var lämpligt. Den uppfattningen har man fått bekräftad när man ser hur utvecklingen har gått. Kostnaderna har skjutit i höjden och är betydligt större än vad man sade när förslaget först kom att aktualiseras. Problemen har blivit betydligt större än vi kunde tänka oss. Det är den gamla regeringens och vissa riksdagspartiers fel. Man kan inte göra något åt det. Beslutet är fattat, och verksamheten har kommit i gång. De ekonomiska konsekvenserna är också påtagliga. Om man som barntimmeledare försöker få ett slags överblick över situation när man vill inbjuda barn till kyrkans barntimmeverksamhet, är det inte möjligt om man inte betalar en stor avgift -- 3 200 kr. eller vad skattemyndigheten nu vill ha. Små församlingar klarar inte av att betala så stor ersättning för att få dessa uppgifter. Man får i så fall gå till kommunen. Där försöker man manuellt plocka ut de uppgifter de har om hur många barn som finns. Det kan inte vara en lämplig lösning. De här uppgifterna har man tidigare kunnat få fram snabbt. Det går t.ex. inte längre att få fram hur många barn det finns i vissa åldersgrupper. Förhoppningsvis kan detta lösas om man får en samordning mellan de två registren, så att församlingarna också får tillgång till registren på ett smidigt sätt. Jag hoppas att det kommer att kunna lösas. En sida av det här har inte uppmärksammats särskilt mycket. Det gäller barnavårdscentralernas roll. Man får aviseringar om de barn som föds i barnavårdscentralens upptagningsområde. De uppgifter som nu har kommit har varit mycket blandade. Det har anmälts att barn och familjer har flyttat till adresser som inte existerar, och det har anmälts att vissa har flyttat tillbaka till sina ursprungsadresser. Det har varit en stor oreda. Jag vet inte hur man skall klara av att kontrollera att man verkligen har fått rätt barn till rätt barnavårdscentralområde och att man har fått en riktig uppgift om den familj som barnet tillhör. Det är mycket viktigt att vi inte ''tappar'' barnen i den verksamheten på grund av att man inte har kunnat inse att man tar över komplicerade system. Om det hade varit möjligt borde man ha lugnat ner sig innan man tog över verksamheten. Denna fråga gäller också skattemyndigheternas tillgänglighet. De som bor långt ifrån den lokala skattemyndigheten får betala större telefonkostnader för att nå och få de uppgifter som de tidigare kunde få på ett mycket smidigt sätt. Vi befarar också att myndigheten i besparingstider skall börja ta ut kostnader för personbevis och liknande. Centerns farhågor när det gäller överföringen av folkbokföringen till skattemyndigheten har tyvärr bekräftats i och med de problem som uppstått.
Herr talman! Problemen har varit många. Det fanns en tidningsrubrik om att kyrkan döper ofödda och begraver levande. Den sammanfattar ganska bra vad det handlar om. Vi är medvetna om att detta har varit ett stort problem i ett övergångsskede. Vi har också fått ett otal brev och telefonsamtal till civildepartementet där man berättat om erfarenheter liknande dem som har tagits upp här i dag. Av den anledningen samlade civildepartementet representanter för Svenska kyrkans centralstyrelse, riksskatteverket och kyrkans dataleverantör DAFA till en hearing för ungefär en månad sedan för att höra om de skulle kunna göra någnting åt detta problem. Jag fick delvis lugnande besked. De sade att några av problemen var av engångskaraktär och inte skulle behöva uppstå igen. Vidare pågår ett intensivt arbete med att komma till rätta med de övriga problemen. Man bedömde att man i augusti 1992 skulle ha kommit ganska långt och i stort sett klarat av övergångsproblemen. Det är ett problem att kedjan är så lång från de lokala skattekontoren, via länsskattemyndigheten, riksskatteverkets aviseringsband i Uppsala och till kyrkans dataleverantör till pastorsexpeditionen. I ett övergångsskede tror jag man skulle kunna lösa problemet manuellt, med postgång direkt från de lokala skattekontoren till pastorsexpeditionerna. Det skulle kunna vara en modell. Så gör man när det gäller en del andra myndigheter som har behov av att få snabba besked. Det är helt självklart att det inte skall förekomma att människor som vill döpa sina barn finner att barnen inte är registrerade. Det är vi helt överens om.

Herr talman! Det är bra att civilministern har tagit tag i dessa frågor. Allt som har med data och dataöverföring att göra är besvärligt innan man kommer i gång med verksamheten. Men jag har litet svårt att begripa att det skall ta lång tid därför att det är en lång kedja. Det verkar som om några datamänniskor har förklarat saken på det sättet. Jag tycker inte vi skall nöja oss med det. Vi har ansvar för människorna, för att de mår bra och får den service de faktiskt har rätt att kräva. Jag tycker det låter positivt att man skulle kunna använda sig av postgången, men jag tycker faktiskt att fax är ännu bättre. Det får inte vara så att man på pastorsexpeditionen måste sitta och läsa tidningarnas dödsannonser för att få reda på om en församlingsmedlem har gått bort. Detta är ju häpnadsväckande och fullständigt orimligt. Om vi kan hoppas på att problemen har retts ut till augusti 1992, så får vi väl ändå göra det här så enkelt som möjligt fram till dess. Jag kan i och för sig förstå att man då kanske måste tumma på någon regel. Men detta måste faktiskt fungera. Jag hoppas ministern ser till att fax får användas. Jag fick inget svar på synpunkten om lagstiftningen som jag tycker är en oerhört viktig fråga. Det är integritetsskäl som gör att jag tycker att ni inte får ta för lätt på den frågan. Flera har här påpekat att familjebilden är väldigt viktig när man som präst skall ta kontakt med olika människor. Då måste man lösa denna fråga. Det är en oerhört känslig fråga för människor om man skall ge pastorsexpeditionen rätten att få dessa uppgifter. Jag tror vi måste lagstifta om detta. I dag har vi ju problem med detta. Vi diskuterar häftigt FAS90-systemet och sjukförsäkringen. AMS vill ha ett system för att registrera människor, osv. Vi måste reda ut detta exakt även i denna fråga, så att det inte uppstår några problem i efterhand. Sedan ville jag gärna ha ett klarare besked om detta med kyrkböckerna. Får de ligga kvar tills kyrkan fått ett eget medlemsregister, eller får de inte? Det är väl det minsta löftet vi kan ge till människor som har dessa bekymmer.
Herr talman! Detta ärende har civilministern så att säga fått ärva från tidigare regerings beslut. Jag vill erinra om att det i alla fall var en förhållandevis bred majoritet för beslutet i principfrågan. Jag anser fortfarande att det var rätt med den förändring som har gjorts. Men jag är naturligtvis väldigt besviken över att genomförandet inte har skett på ett tillfredsställande sätt. Som flera talare här sagt behövs ett flertal åtgärder. Först och främst vill jag från egen erfarenhet som präst i svenska kyrkan understryka problemet att kunna få kontakt med skattemyndigheten, dvs. Vidare är det problem med aviseringen, som också nämnts här. Jag tillhör dem som civilministern åsyftade som har döpt ''ofödda'' barn. Jag har fått reda på att aviseringar skall kunna ske snabbare när det gäller avlidna. Däremot är man inte beredd att medverka till att det skall ta kortare tid än mellan två och fyra veckor då det gäller födda. Det tycker jag är helt otillfredsställande. I det avseendet känner jag mig inte tillfredsställd med det svar som här lämnats. Jag hoppas att det skall kunna gå att snabbt få en förändring till stånd. Till slut vill jag ansluta mig till vad Sigge Godin och Karin Israelsson sade om behovet av större tillgänglighet för pastor så att han eller hon kan få se exempelvis familjebilden. Det är viktigt i bl.a.
Herr talman! Jag tycker att det var bra att höra om den träff som har varit och som förhoppningsvis kan påskynda arbetet för att få bättre fungerande rutiner i dessa frågeor. Sedan tycker jag också att det är bra om man på ett smidigt sätt via den lokala skattemyndigheten kan få fram dessa uppgifter tidigare. Jag vill hålla med om att fax borde vara en möjlighet. De allra flesta pastorsämbeten har ju fax i dag. De frågor som aktualiserats i interpellationerna är viktiga för många församlingar, och enskilda församlingsbor, präster och andra församlingsarbetare. Det är angeläget att man får en lösning på det man nu upplever som problem. Överförandet av kyrkböcker, församlingsliggare och personakter skall börja med de nordligare stiften. Detta beror på att de flesta av oss som tagit upp frågan kommer från de nordligare länen och stött på problemen på nära håll. Jag vill tacka statsrådet för öppenheten inför de svårigheter som finns och viljan att ta itu med dem och medverka på det sätt som är möjligt för att se till att svenska kyrkan får fungerande medlemsregister. Jag är också glad för löftet att det bör finnas utrymme för att överväga olika praktiska lösningar när det gäller förvaringen av det kyrkobokföringsmaterial vi har diskuterat nu. Men jag vill upprepa min fråga: Skulle det enligt statsrådets mening vara en tänkbar lösning att originalhandlingarna efter mikrofilmning kunde återställas till de pastorsämbeten som vill ha dem och under en övergångstid hyras in där? Då har landsarkivet tillgång till allt mikrofilmat material, och man slipper onödiga kostnader för utbyggnad, anskaffning av rullfilmsläsare, osv. Jag vill tacka för de besked som jag har fått hittills och hoppas på svar också på den sista frågan.
Herr talman. Jag börjar med Sigge Godins frågor. Fax är naturligtvis en möjlighet, om nu alla har tillgång till sådan. Att jag nämnde brev beror på att jag vet att det skulle kunna fungera via brev. Redan i dag tillämpar man den rutinen, så att vissa myndigheter dagen efter får de uppgifter de behöver. Man skulle kunna bygga ut det systemet till att omfatta också pastorsexpeditionerna. Men om det fungerar med fax, är det naturligtvis en möjlighet. Däremot är det inte möjligt att lägga upp denna hantering on line, som man tycker att det borde vara i dessa tider. Med hänsyn till att man har datasystem av olika ålder kan man inte arbeta med detta on line, och det är bara att beklaga. Vad gäller en lag om församlingsregister, som har efterlysts här, är det riktigt att det i varje fall kan upplevas som en brist att det i församlingsregister saknas uppgifter som visar hela familjebilden och födelseort. Jag bedömer ändå inte att bristerna i det avseendet är så stora att de motiverar en särskild lag om församlingsregister. Det är kanske också delvis motiverat av att jag principiellt är tveksam till ytterligare regleringar av svenska kyrkans verksamhet. Jag tycker alltså inte att den eventuella bristen är tillräcklig grund för en ytterligare lagstiftning på det här området. När det gäller kyrkoböckerna, som både Sigge Godin och Jan Erik Ågren tog upp, sade jag i mitt svar att överförandet skall ske så smidigt som möjligt och att det skall göras på grundval av överenskommelse. Enligt Jan Erik Ågrens modell skulle originalhandlingarna under en övergångsperiod, efter det att mikrofilmningen är avklarad, återställas till de pastorsämbeten som så önskar. Det skulle vara ett ganska enkelt sätt att lösa problemet. Jag tror att en sådan överenskommelse skulle vara en tänkbar modell.
Herr talman! För att börja med fax förutsätter jag att sådan finns. Man skall inte här i Sveriges riksdag undervisa statsråd om hur det ser ut i landet, men posten är tyvärr inte världens snabbaste verktyg, i varje fall inte uppe i norr. Där får vi vänta två till tre dagar på ett brev. Därför tycker jag att man skall hitta ett så effektivt system som möjligt. Speciellt vid dödsfall är det svårt för människor när de inte får klara av de praktiska frågorna så snart som möjligt. Jag hoppas att ni verkligen överväger detta och söker alla vägar till lösningar. Jag tror att man kan finna sådana. Jag hoppas att ni så snart som möjligt fattar ett beslut beträffande förvaringen av kyrkoböckerna, så att det blir klarlagt hur det skall gå till. Det är egentligen bara en praktisk fråga, som är ganska enkel att lösa om man bara kan komma överens. Frågan om en lagstiftning om församlingsregister berör oerhört känsliga frågor. Präster har förklarat för mig hur svårt det kan vara när de kommer hem till en familj med en konfirmand och behöver ställa frågor om vem som är far till barnet osv. De känner ett motstånd, och det kan skapas en negativ atmosfär vid ett sådant besök, medan det i stället borde vara oerhört positivt när en själasörjare dyker upp i en familj. Man måste därför mycket noga tänka över hur detta skall organiseras. Inte heller jag är någon vän av ideell lagstiftning, men detta måste klaras ut på ett rationellt sätt och utan att man tummar på integriteten. Får vi en integritetsdebatt förfelar vi hela systemet. Situationen när det gäller kyrkobokföringen och folkbokföringen har under de senaste månaderna varit så beklämmande att man bör försöka reda ut problemen. Jag har en känsla av att civilministern delar den uppfattningen. Ta då också skatteministern i hampan och se till att han gör sin del! Det är egentligen han som skall svara för dessa frågor, som hör till hans revir, och de bör kunna lösas i enighet i regeringen.
Herr talman! Jag är glad över att civilministern har ambitionen att göra det bästa möjliga av en ganska omöjlig situation. Jag hoppas att dagens debatt kan ge råg i ryggen när det gäller fortsatta förhandlingar. Vi skall inte i riksdagen lägga oss i om man skall använda fax eller post, men den erfarenhet som jag har från glesbygden hemmavid är att brevet kommer fram snabbare ju längre det har gått. Det tyder på att ni, i varje fall hos oss, har lyckats väl med skatteförvaltningens lokalisering och möjligheterna att ganska snabbt få fram ett brev. Eftersom regeringen har ett sammanhållet ansvar hoppas jag att finansdepartementet, som har hand om skatteförvaltningen, får en liten påminnelse om de skyldigheter som det har för tillgängligheten och för allmänhetens möjligheter att snabbt få de besked som den vill ha från skatteförvaltningen när det gäller folkbokföringsuppgifter, personintyg och liknande.
Herr talman! Jag vill tacka för det positiva svaret från statsrådet också när det gäller möjligheterna att återfå originalhandlingar. Jag tror att man därigenom inte bara skulle slippa vissa kostnader. Det skulle också underlätta en del av arbetet och skulle upplevas som en positiv lösning. De flesta lokala skattemyndigheter har redan fax, och jag tror att de flesta skulle skaffa sig det för att betydligt snabbare kunna få tillgång till uppgifter som de annars skulle få vänta ganska länge på. Det ligger i deras eget intresse att se till att den möjligheten finns. Detta skulle snabba upp arbetet och lösa en del av de problem som finns i dag. Jag hoppas att de åtgärder som vi nu kan vänta oss och öppningen när det gäller hanteringen av originalhandlingar skall göra att arbetet skall fungera smidigare och att problemen skall undanröjas. Vi skulle då slippa en ytterligare debatt om svårigheter med svenska kyrkans medlemsregister.
Herr talman! Jag ställde inte någon fråga till civilministern, men jag tog upp en sak som jag vill precisera i form av en fråga. Enligt uppgifter som jag har fått erhåller pastorsämbetena besked inom högst någon vecka om att någon har avlidit. Det är kanske i och för sig för lång tid, men det är vad som har sagts. Däremot lär man inte planera att lika snabba besked skall ges då det gäller nyfödda. Enligt de uppgifter som jag har fått skulle det ta mellan två och fyra veckor. Min konkreta fråga är om civilministern är beredd att medverka till att pastorsämbetena kommer att få besked lika snabbt om nyfödda som då det gäller avlidna. Det är, som jag sagt, för lång tid att besked om att någon är avliden skall behöva dröja en hel vecka, men kan man utgå från att besked beträffande födslar skall kunna hanteras på samma sätt som besked beträffande dödsfall?
Herr talman! Det glädjer mig att Sigge Godin och jag tydligen är inne på samma linje när det gäller församlingsregistren, dvs. att det kanske inte nödvändigtvis behöver vara en lag, utan att vi skall kunna klara ut de problem som faktiskt finns på andra sätt. Jag är naturligtvis beredd att medverka till detta. Jag samarbetar givetvis också med Bo Lundgren i hans del av hanteringen av den här frågan, även om det var jag som svarade på båda interpellationerna i dag. Bo Lundgren finns med och ansvarar för sin del, som naturligtvis ligger på skattesidan. Jag har inte fått tillgång till de uppgifter som Torgny Larsson tog upp, utan för mig har redovisats att problemet är detsamma vad gäller avlidna som vad gäller nyfödda. Det låter väldigt konstigt att man skulle skilja på dessa uppgifter, och jag är naturligtvis beredd att medverka till att de hanteras på samma sätt och att man inte skall behöva vänta så lång tid som upp till två--fyra veckor. Detta är helt oacceptabelt. Jag vill avslutningsvis säga att jag tycker att det var bra att den här frågan kom upp. Det är viktigt att ledamöter i riksdagen intresserar sig för en fråga som denna, som berör enskilda människor så nära, att man tar upp frågan och begär att den skall utredas. Det uppskattar jag mycket.

Herr talman! Lennart Hedquist har frågat mig hur regeringen avser att följa utvecklingen i fråga om kommuners näringsverksamhet och vilka åtgärder regeringen kan vidta för att motverka överskridanden av den kommunala kompetensen. Till att börja med vill jag gärna säga att jag liksom Lennart Hedquist välkomnar den utveckling mot entreprenadlösningar, enskilda initiativ och nya verksamhetsformer som i dag pågår i många kommuner och landsting. Jag tror att en sådan utveckling är nödvändig både av ekonomiska skäl och för att ge enskilda människor möjligheter till ett ökat ansvarstagande. Så till den direkta frågan om bolagsbildningar och den kommunala kompetensen. Låt mig först slå fast att en kommun eller ett landsting inte får låta ett kommunalt bolag bedriva verksamhet som faller utanför den kommunala kompetensen. Ett kommunalt beslut om en sådan bolagsbildning eller ytterligare engagemang i ett sådant bolag kan överklagas och laglighetsprövas. Om ett bolag självt utvidgar verksamheten i strid mot den kommunala kompetensen finns däremot som regel inte någon möjlighet till överprövning. I ett sådant fall kan en överprövning endast ske indirekt, t.ex. om fullmäktige beslutar om att ge bolaget medelstillskott eller ger instruktion till ombud vid bolagets årsstämma. Regeringen har nyligen beslutat tillsätta en kommitté med uppgift att lämna förslag till åtgärder för att stärka den lokala demokratin . Kommittén skall bl.a. studera den ökande marknadsorienteringen av kommunal verksamhet och framväxten av nya produktions och verksamhetsformer. Inom denna ram skall kommittén kartlägga omfattningen och konsekvenserna av den ökade bolagiseringen och vid behov föreslå åtgärder med anledning av denna undersökning. Det ingår således i kommitténs uppdrag att ta sig an problem av det slag som tagits upp i interpellationen.
Herr talman! Jag tackar civilministern för svaret, vilket visar att civilministern ser positivt på att kommuner och landsting utvecklar nya och effektiva verksamhetsformer. I detta ingår som ett viktigt element att man, då det är fördelaktigt, lägger ut verksamheten på entreprenad och välkomnar enskilda initiativ även inom den tjänstesektor som hittills i första hand varit förbehållen egen-regi-verksamhet hos kommuner och landsting. Vad jag med min interpellation främst velat fästa uppmärksamheten på är att kommunala bolag, men även ibland delar av förvaltningar som organiserats som s.k. resultatenheter, samtidigt med den s.k. utvecklingen av den egna verksamheten börjar sälja sina tjänster på den öppna marknaden. Detta är ju kompetensvidrigt. Det som föranleder att det kommunala bolaget eller förvaltningen finns till är ju inte att man skall ägna sig åt sådan sidoverksamhet, utan man skall ägna sig åt sådant som ligger i linje med kommunens ändamål. Denna sidoverksamhet torde i de allra flesta fall ligga helt utanför den kommunala kompetensen. Samtidigt kan det vara frestande för en driftig chef att på detta sätt vidga sin s.k. rörelse. Ofta anges ju överskottskapacitet, som kan säljas och som då ger vissa intäkter, som ett skäl till att man på det här sättet vidgar sin spelplan. Ibland anges att bolaget kan skaffa sig viktig kunskap som kan vara bra att ha. Det finns faktiskt exempel på kommunala verksamheter, servicekontor, som nästan börjat försumma sina egentliga uppgifter inom den kommunala organisationen och i stället ägnar kraft åt att utveckla denna icke kompetensenliga sidoverksamhet. Ibland upplevs också just denna del av verksamheten av personalen som mycket intressant. Att man inom en kommunal verksamhet vill ägna sig åt andra verksamheter än dem man i första hand finns till för bör i stället betraktas som en signal till ägaren, kommunen, att bolaget bör få en annan ägare som inte är bunden av den kommunala kompetensen. Enheten kan då göras personalägd eller försäljas som rörelse, som kan utvecklas på marknaden i konkurrens med andra och då, inom ramen för denna likvärdiga konkurrens, bl.a. sälja sina tjänster till kommunen. Man skall emellertid inte låta den typen av företag leva kvar inom den kommunala organisationen, i praktiken delvis vid sidan av kommunallagen. Jag noterar nu att civilministern själv anger vilka svårigheter det innebär att gå in med sanktioner mot t.ex. kommunala bolag som informellt utvidgar sin verksamhet vid sidan av den kommunala kompetensen. Som civilministern angav finns i praktiken ingen möjlighet till överprövning. Överprövning kan egentligen bara ske i de mycket specifika fall då det är fråga om ett kapitaltillskott till bolaget från fullmäktige. Detta leder till att det kan utvecklas en gråzon, som försvårar en sund konkurrens mellan de olika aktörerna på lika villkor, samtidigt som det är omöjligt att genomföra några ingripanden, trots att detta -- det tycks vi vara överens om -- väl måste betraktas som en verksamhet som strider mot kommunallagen. Det är bra att denna fråga ingår i det material som skall behandlas av kommittén om den lokala demokratin. Samtidigt är det självfallet viktigt att alla potentiella aktörer redan nu vet att statsmakten har ögonen på dessa förhållanden och att det är statsmaktens intention att den kommunala kompetensen inte skall vidgas. På så sätt kan kanske utvecklingen av denna gråzon hållas tillbaka i avvaktan på att det preciseras hur en övervakning eller motsvarande skall ske. Jag menar själv att det kanske vore lämpligt att något statligt organ, t.ex. statens pris och konkurrensverk, redan nu gavs i uppgift att följa i vilken utsträckning kommunal affärsverksamhet bedrivs vid sidan av den kommunala kompetensen, eftersom en sådan verksamhet långsiktigt försvårar en sund konkurrens. Jag vill avslutningsvis fråga civilministern: Kan civilministern tänka sig en sådan kartläggning och en uppföljning av hur den nuvarande utvecklingen ser ut, just i syfte att motverka att allt fler kommunala verksamheter i en accelererande takt börjar bedrivas på det här sättet och att denna gråzon därmed växer?
Herr talman! Civilministern! Ute i våra kommuner pågår ett intensivt förnyelsearbete. Mycket av det gamla håller på att överges, och det har också civilministern och Lennart Hedquist tagit upp. Även jag välkomnar detta. Jag tycker att det är bra. Jag har i ganska många år ägnat mig åt kommunalpolitik, och jag tycker att det är viktigt att man vågar ifrågasätta och pröva nya vägar. Det är alldeles nödvändigt, annars kommer inte kommunerna att klara av de ökande behoven och ej heller ekonomin. Det är nu mycket som behövs: en bättre skola och bättre omsorg om våra barn och våra gamla. Herr talman! När det här är sagt, inrymmer denna utveckling problem och frågor. Jag tycker därför att de frågeställningar som Lennart Hedquist tar upp i sin interpellation är mycket viktiga. Var går gränsen för den kommunala kompetensen? Är det så att kommunerna håller på att muta in områden som de rätteligen skulle hålla sig borta från? Från folkpartiets sida har vi länge varnat för det tilltagande intresset att bolagisera kommunal verksamhet, och vi har gjort det med utgångspunkt i principiella skäl. Kommuner skall inte ägna sig åt näringsverksamhet. Vi har många erfarenheter av hur illa det kan gå. Kommunala bolag riskerar att förrycka konkurrensen. Det finns flera exempel på det. Ett annat viktigt skäl är att skattefinansierad verksamhet kräver full demokratisk insyn, och så är det som bekant inte i dag. Kommunala bolag är och förblir en hybrid. Herr talman! Det finns också en klar risk för att vi med den omdaning som nu sker i våra kommuner hamnar i ett svårtydbart gränsområde mellan kommunal och privat verksamhet. Det är bra att kommunerna ökar mångfalden och avknoppar verksamhet, att rollfördelningen mellan konsument och producentintressen blir tydligare genom de här beställar och utförarmodellerna. Man renodlar också den politiska rollen, vilket är bra. Men det är viktigt att vi följer den här utvecklingen utifrån både den kommunala kompetensen och det demokratiska perspektivet. Överväger man att överföra kommunal verksamhet, som Lennart Hedquist också var inne på, till bolagsform är det då rimligare att ta steget fullt ut, att helt privatisera verksamheten, att sälja ut den. Då blir det klara spelregler, och alla vet vad som gäller. Demokratin och medborgarnas insyn får inte heller sättas ur spel, eftersom det är offentligt finansierad verksamhet. Herr talman! Hur nödvändigt det är att avmonopolisera och utsätta kommunal verksamhet för konkurrens visar bl.a. konkurrenskommittén i sitt delbetänkande. Kommittén har också en del intressanta förslag till hur man skall öka konkurrensen och höja kommunernas både produktivitet och effektivitet. Det mesta i betänkandet är bra, men jag vill komma med en liten anmärkning. Kommittén föreslår bl.a. att kommunerna skall få bedriva uppdragsverksamhet för varandra. Det finns all anledning att redan nu vara mycket tveksam till ett sådant förslag, civilministern. Det riskerar att sätta konkurrensneutraliteten ur spel. Dessutom känns idén mycket konstlad. Om jag förstår det hela rätt, skulle det innebära att Malmös gatukontor skulle kunna laga gator i Lund och Jag tror också rent allmänt att de kommunala bolagen på ett osunt sätt stimulerar kommunalpolitiker att ge sig in i näringslivet och näringslivsverksamhet. I min hemstad Malmö har socialdemokraterna excellerat genom åren i konstiga företagssatsningar -- allt i tron att politiker också är skickade att driva företag. I Malmö finns 25 kommunala bolag där kommunen har majoriteten av ägandet och 12 bolag där det finns kommunala intressen. Viljan att expandera kommunens domäner har tagit sig uttryck i satsningar på färjelinje, nöjesarrangemang, tomatodling och taxirörelse. Häromdagen fick malmöborna en påminnelse om hur kostsamt det här kan vara. Vi hade ägnat oss åt att försöka starta ett ferrokromverk -- det lades ner för två år sedan -- och det har kostat malmöborna hundratals miljoner kronor. Jag skulle kunna räkna upp fler exempel. Vad gäller problemen med insyn, tycker jag att Kommunförbundets tidning på ett mycket illustrativt sätt har pekat på vad som kan förekomma: smussel med resor, sprit, gåvor, stöd till diskutabla företagssatsningar, och känsliga frågor göms undan från allmänhetens insyn. Herr talman! Jag tycker att civilministern har all anledning att bevaka det här. Jag vet att det finns många kommunalpolitiker, kanske t.o.m. en och annan liberal, som tycker att det är roligt att sitta i bolagsstyrelser och bedriva litet mer effektiv verksamhet, man jag tror att det är mycket viktigt att de demokratiska grundprinciperna vidmakthålls. Offentlig verksamhet, som är skattefinansierad, skall styras med demokratiska metoder, och medborgarna skall ha full insyn. Så är det inte i dag, och därför bör vi vara aktsamma och se vad som händer i våra kommuner. Det är viktigt att medborgarna får ökade möjligheter till demokrati och insyn. Det är också viktigt att pengarna används på ett riktigt och bra sätt, men sådana här gråzoner, där vi inte vet vad som gäller och där medborgarnas möjligheter att direkt påverka på olika sätt, både direkt och indirekt, omöjliggörs, skall vi vara mycket aktsamma med. Jag är därför glad att civilministern, som jag tyder svaret, mycket entydigt följer frågan och är beredd att agera, om utvecklingen visar sig gå alldeles käpprätt åt fel håll.
Herr talman! Jag vill först poängtera att jag tror att kommunerna i allmänhet är väl medvetna om gränserna för den kommunala kompetensen och håller sig inom de ramar som gäller. Det förekommer naturligtvis också, som har påpekats här, sidoverksamhet som är kompetensvidrig och som därför inte kan accepteras. Jag vill först betona att det har gjorts en skärpning och en precisering av reglerna, när det gäller både näringslivsfrågor och de kommunala företagens ställning, i den nya kommunallag som trädde i kraft den 1 januari i år. Där finns regler om insyn i, inflytande och kontroll över företagen, och de motverkar den utveckling som här har beskrivits. En av orsakerna till att vi har tillsatt utredningen om lokal demokrati, som vi så snabbt tog initiativ till, är just frågan om gråzoner, som mycket lätt kan uppträda i sådana här sammanhang. Det är tydligt uttalat att det är en fråga som kommittén skall se över, för att eventuellt täppa till de hål som kan finnas. Jag är därför inte beredd att nu medverka till att konkurrensverket nu skall göra en kartläggning, eftersom frågan kommer att behandlas av lokaldemokratikommittén. När det gäller frågan om insyn i kommunal, skattefinansierad verksamhet, som är mycket viktig, vill jag peka på den möjlighet som finns i dag genom den demokratiska kontrollen. Frågor om verksamheten i kommunala företag kan ju tas upp i fullmäktige i t.ex. interpellationer och motioner, och på det sättet får man i gång en offentlig debatt, som kan vara nog så verksam, eftersom den brukar vara tacksam för media att rapportera om. Den möjligheten finns alltså redan i dag. I övrigt vill jag återigen hänvisa till den kommitté som helt nyligen har tillsatts och som kommer att överväga de här frågorna. Olle Schmidt ställde en fråga om uppdragsverksamhet för andra, och den tas upp i konkurrenskommitténs förslag. Det är för tidigt att uttala sig om den frågan, då remisstiden gick ut den 16 mars och frågan kommer att beredas vidare. Jag vill alltså inte ta ställning till den i dag.
Herr talman! Det är glädjande att civilministern så tydligt och klart har markerat att en sådan här sidoverksamhet är kompetensvidrig. Jag upplever själv att man inte riktigt klart känner gränserna, vare sig i sådana här resultatenheter ute i kommunerna eller i de kommunala bolagen. Därför är det viktigt att landets kommunminister gör detta tydligt. Det kan vara ett tecken på att hållningen till denna verksamhet kommer att skärpas, så att det inte bara, som i dag, informellt kan ske en vidgning inom ramen för ett upprättat bolag. Varför det här är extra aktuellt nu är ju att många kommuner organiserar sig på ett annorlunda sätt och bygger upp s.k. resultatenheter. De känner ofta att de lever under kärva förhållanden, och då kan det vara ganska lätt för en chef att säga att han skall skaffa sig ett ökat rörelseutrymme genom att börja sälja tjänster, överskottskapacitet som finns vid sidan om. Detta pågår på ganska många ställen. Det är då viktigt att se möjligheten för den typen av enheter, som säljer tjänster, att organiseras som personaldrivna enheter eller som bolag där kommunen inte är ägare, om man skall sälja någonting utöver den rent kommunala organisationen. Det här kan bli en signal, dvs. att man markerar att det inte är kommunens sak att bedriva denna typ av affärsverksamhet. De något större kommunala bolagen ägnar sig ibland åt att gå utanför den kommunala kompetensen. Ofta finns det också mycket stor kapacitet att göra detta. Jag såg en uppgift som gällde de landstingsägda tvätterierna. Om dessa tvätterier ökade sin produktionstid med 2 tim., skulle de kunna ta hand om den kommersiella tvättverksamheten i hela landet. Detta kan också vara en signal till en strukturförändring, som bör ske utanför den kommunala organisationen, dvs.
Herr talman! Det är riktigt som civilministern säger att vi har fått en ny kommunallag. Jag minns när jag själv var delaktig i ett remissvar. Då satt jag ju på andra sidan bordet. Möjligen kunde jag göra några rent praktiska ingrepp. Jag tycker emellertid att detta är en mycket ideologisk fråga. Vi måste ge tydliga signaler. Jag har förståelse när civilministern säger att man skall vara försiktig med regler och lagar. Det framkom även i det föregående svaret. Det är även min uppfattning. Jag tror också att våra kommunalpolitiker i stort sett har ett ganska gott omdöme -- i varje fall så vinnlägger man sig om det. Den debatt som förs måste också föras här. Det är viktigt att få höra att statsmakterna inte enbart säger: På grund av att statsbidragssystem m.m. nu ändras får ni nu sköta er helt själva, vi bryr oss inte så mycket om det här längre. Man måste mycket noga se var gränserna går och uttala sig om var det inte går att acceptera ett överskridande. När en kommun väljer att bolagisera sin verksamhet, gör den ju det för att den tycker -- i synnerhet har tyckt -- att den kommunala organisationen är för stelbent och att det helt enkelt går lättare och snabbare på så sätt. Civilministern säger att man kan ställa frågor i fullmäktige. Ja, det har jag gjort, men jag fick inte precis några riktiga svar. Mer eller mindre indirekt sade man: Poängen är att det hela skall drivas kommersiellt och då skall ni inte ha med det att göra, mina vänner. Om det sker i ännu större omfattning att man nu väljer dessa vägar, vilket i sig kanske är riktigt i många fall, måste man se till att det antingen finns insyn, dvs. ökade möjligheter för människor att se hur pengarna används, eller att beslut fattas om privatiserande av verksamheten, dvs. man säljer ut den helt och hållet. Det mellanting som nu förekommer i ökande omfattning är det farliga i sammanhanget. Civilministern och regeringen bör mycket noga följa utvecklingen på detta område och dessutom göra uttalanden som entydigt kan förstås såväl av kommunförbund, landstingsförbund och kommunalpolitiker som av kommunala tjänstemän.
Herr talman! Jag håller helt med om att debatten och uppföljningen när det gäller dessa frågor är oerhört viktiga, särskilt när omställningen i dag är så enormt stor. Det händer fantastiskt mycket på den kommunala sidan beträffande bolagsbildning och utläggning av verksamhet i andra former. Den viktiga signal som regeringen avgivit är tydliga direktiv till kommittén. Regeringen skall se över vad som händer. Statsmakternas sätt att se över är att tillsätta en kommitté, som kan överblicka hur det fungerar i hela landet. Jag följer arbetet med stort intresse och ämnar vidta de åtgärder som kommittén kommer fram till är nödvändiga.
Herr talman! Det civilministern nu säger är tillfredsställande. Jag vill emellertid samtidigt ta fasta på vad civilministern sade i sitt tidigare inlägg, nämligen att denna typ av sidoverksamhet måste betraktas som kompetensvidrig. I och med detta har man inte enbart att invänta att man i utredningen kommer fram till hur en uppföljning lämpligen sker. Det här måste betraktas som en signal till alla verksamhetsansvariga, oavsett om de sitter i en kommunal förvaltning eller i kommunala bolag, att gråzonen, som faktiskt är på gång, inte ligger inom ramen för den kommunala kompetensen. Regeringen avser uppenbarligen inte heller att ändra den till att bli kompetensenlig. Civilministerns tydliga uttalande räcker kanske t.o.m. för att hejda den rörelse som kanske är på gång i en del fall.

Herr talman! Hans Göran Franck har frågat mig om den svenska regeringen är beredd att ta något nytt initiativ för att avhjälpa den katastrofala situationen för civilbefolkningen i Irak. Herr talman! Alltsedan Gulfkrisens inledande skede under hösten 1990 har stora befolkningsgrupper i Mellanösternregionen utsatts för ett oerhört mänskligt lidande. Kriget gav upphov till en massiv förstörelse i Irak och Kuwait. Även andra länder i regionen har drabbats mycket hårt, främst ekonomiskt. Utöver de umbäranden som kriget innebar för Iraks civilbefolkning fick det efterföljande inbördeskriget och den irakiska regimens förföljelse av kurdiska och shiamuslimska befolkningsgrupper förödande följder. Omvärldens humanitära stöd till utsatta länder och grupper i regionen har varit mycket omfattande. FN tog redan under hösten 1990 på sig samordningsansvaret för de olika FN-organens, Sverige var ett av de mest pådrivande länderna för att få till stånd den regionala plan för hjälpinsatser som sedan presenterades. Den har kontinuerligt uppdaterats och kompletterats med appeller. Sverige har såväl initialt som under uppföljningen lämnat bidrag till dessa insatser. Sedan april 1991 omfattar planen även humanitära insatser i Irak. Behovet av insatser på det humanitära området till följd av Gulfkriget har utgjort en särskild utmaning för FN. I resolution 688 fördöms Iraks förtryck av civilbefolkningen och regimens agerande bedöms som ett hot mot fred och säkerhet. Härmed tog FN ett viktigt steg, motiverat av humanitära hänsyn, i riktning mot en aktivare roll även i konflikter som till väsentlig del är en stats inre angelägenhet. Med detta ställningstagande som bakgrund har FN kunnat ingå avtal med Iraks regering om upprättande, i maj 1991, av en vaktstyrka om ca 500 man. Vakter finns i dag utplacerade i främst de norra och södra delarna av Irak. Styrkan utgör en viktig förutsättning för att det humanitära arbetet skall kunna bedrivas. Jag vill betona att Sverige finansiellt stöder dess verksamhet. Jag vill också påminna om de viktiga hjälpinsatser som ett flertal svenska enskilda organisationer gjort inom ramen för FN-planen och Röda korsets humanitära insatser i regionen. Som exempel kan nämnas att Pingstmissionens u-landshjälp, Svenska Erikshjälpen, samt även Svenska röda korset har organiserat hjälpsändningar av kläder, medicin och andra förnödenheter till flyktinglägren i regionen. Rädda barnen har genomfört ett vaccinationsprogram för barn i Irak. Under våren 1991 genomförde Räddningsverket, på den svenska regeringens uppdrag, en framgångsrik insats i flyktingläger i Turkiets och Irans gränsområden mot Irak. Styrkan arbetade med vattenförsörjning och transport av förnödenheter. Sverige har lämnat betydande stöd till de länder och grupper i regionen som drabbats av Gulfkrisen. Jag uppskattar det totala beloppet till ca 500 milj.kr. Eftersom huvuddelen av bidragen förmedlats genom FN-organen och Röda kors-systemet -- som båda arbetar med regionala program -- är det svårt för mig att säga exakt hur stora summor som varit avsedda för den lidande civilbefolkningen i Irak. Uppskattningsvis skall dock ca 200 milj.kr. av stödet ha gått till civilbefolkningen i Irak eller till de irakiska grupper -- främst kurder men också shiamuslimer -- som tvingats fly landet. Herr talman! Liksom Hans Göran Franck har jag oroats av civilbefolkningens situation i Irak. Den bristande tillgången på vatten och de sanitära förhållandena utgör alltjämt mycket stora problem. Bristen på livsmedel och bränsle är särskilt besvärlig i de norra delarna till följd av regimens handelsbojkott och allmänna avspärrning av områdena norr om 36:e breddgraden. I söder är behoven av återuppbyggnad av infrastrukturen stora. Det är samtidigt hoppingivande att FN:s flyktingkommissarie beräknar att samtliga interna och externa flyktingar skall ha återvänt till sina irakiska hembyar redan i april. Organisationen arbetar nu med att identifiera olika enskilda organisationer som kan fortsätta de humanitära insatserna till förmån för de återvändande. Sverige följer och stödjer de folkrättsligt bindande resolutioner om Irak som antagits av FN:s säkerhetsråd. Regeringen kommer inom ramen för FN:s riktlinjer att fortsätta att arbeta aktivt för att den humanitära situationen för Iraks civilbefolkning skall förbättras. Ett bidrag om 26 milj.kr. lämnades så sent som vid årsskiftet 1991 1992 i samband med att FN uppdaterade den regionala aktionsplanen och presenterade en ny appell för första halvåret 1992. Svenska röda korset har en beredskap på ca 15 milj.kr. för fortsatta insatser. Ett flertal svenska enskilda organisationer arbetar humanitärt för Iraks civilbefolkning, och ytterligare insatser planeras av bl.a. Svenska kommittén för kurdernas mänskliga rättigheter, Läkarmission. Insatserna finansieras huvudsakligen från katastrofanslaget. Initiativ av denna typ har hög prioritet. Herr talman! Som Hans Göran Franck påpekar är det trots allt regimen i Irak som är ytterst ansvarig för den civila befolkningens lidande. Bristen på ekonomiskt och politiskt ansvarstagande från regimens sida är mycket allvarlig. FN:s sanktioner mot Irak omfattar inte livsmedel och mediciner -- mekanismer för import av förnödenheter finns med andra ord tillgängliga. Jag vill vidare betona att varken svensk sanktionslagstiftning eller de antagna säkerhetsrådsresolutionerna hindrar Irak från att använda medel placerade i svenska banker för inköp av t.ex. mediciner och livsmedel. Jag finner det vidare beklagligt att Irak inte utnyttjar den möjlighet till försäljning av olja som FN:s resolutioner 706 och 712 ger. Förhandlingar mellan Irak och representanter för FN om villkoren för användning och exportinkomsterna har inletts, men avbrutits. Det är min starka förhoppning att Irak snarast går med på att återuppta dessa förhandlingar. En lösning på medellång sikt av Iraks försörjningsproblem kräver detta.
Herr talman! Å Hans Göran Francks vägnar ber jag att få tacka biståndsministern för svaret. Jag tycker att det i stort sett är en bra redovisning av förhållandena men jag har ändå några kommentarer och frågor. Vi är naturligtvis överens om fördömandet av Saddam Hussein och hans regim, av regimens brott mot folkrätten och de ständiga kränkningarna av mänskliga rättigheter. Saddam Husseins regim är ju i verklig mening ett hot mot fred och säkerhet. Men som vanligt är det civilbefolkningen -- jag skulle vilja säga att det alltid är civilbefolkningen -- som får lida när diktatorer härjar. Det är bra att det finns en FN-vaktstyrka, så att ett visst humanitärt arbete ändå kan bedrivas i Irak. Biståndsministern redovisar omfattande hjälpinsatser, FN:s insatser, Röda korsets, enskilda svenska organisationers osv. Trots detta far ju människor illa, fruktansvärt illa. Det är brist på vatten, det är fruktansvärda sanitära förhållanden, det är brist på livsmedel och bränsle. Vi vet hur det är i norra Irak med vinterförhållanden och annat. Det är framför allt brist på medicin. Uppskattningsvis dör enligt en del uppgifter fortfarande ungefär 5 000 människor i månaden som en direkt följd av kriget. Vi har hört av FN:s samordnare av biståndsinsatserna och har läst Unicefrapporter där det talas om fruktansvärda förhållanden. Biståndsministern säger i sitt svar att regeringen inom ramen för FN:s riktlinjer kommer att fortsätta att arbeta aktivt för att den humanitära situationen för Iraks civilbefolkning skall förbättras. Jag noterar det med tacksamhet, men jag vill ändå upprepa Hans Göran Francks fråga, om regeringen är beredd att ta något nytt initiativ för att avhjälpa den katastrofala situationen för civilbefolkningen i Irak. Det är alltså fråga om ett nytt initiativ. Den apparat som har byggts upp för det humanitära biståndet fungerar bra. Samtidigt kan vi då och då notera att den är litet stelbent, att det behövs en större flexibilitet i själva apparaten. Vi vet också att Unicef har ställt krav på ökade resurser. Vi vet att Rädda barnen, på samma sätt som Unicef, har möjligheter att få fram hjälpen. Detta tycker jag att vi borde ta fasta på: både Unicef och Rädda barnen har en organisation och möjligheter att verkligen nå fram med hjälpen till de människor som behöver den.

FN:S flyktingkommissarie har enligt svaret en plan för hur dessa skall kunna återvända. Biståndsministern säger att de enligt planen skall ha återvänt till sina irakiska hembyar redan i april. Men jag har faktiskt stött på -- detta vill jag lyfta fram -- människor här i Sverige, framför allt kurder, som har haft släktingar i krigsfångeläger som nu är i UNHCR:s läger, alltså FN:s flyktingläger. De är livrädda för att bli återförda till Irak, därför att de inte vet vad som kommer att hända dem. Kommer de att utsättas för direkt dödsfara? Ja, vi känner ju till Saddam Husseins inställning till människor, till människoliv och människovärde. Därför finns det anledning att vara litet rädd. Detta är en fråga som jag i andra sammanhang kommer att driva vidare. Jag hoppas att biståndsministern vill bistå mig härvidlag.

Herr talman! Jag tycker att biståndsministerns svar är positivt hållet, det kan jag gärna medge. Samtidigt måste jag konstatera att interpellantens fråga egentligen inte besvarats. Det ges inget besked i interpellationssvaret om regeringen är beredd att vidta några ytterligare åtgärder. Skall man försöka tolka svaret, måste det i så fall bli ett nej, men jag tror att det är bäst att biståndsministern själv tolkar svaret. Jag tycker man kan säga att Sverige har varit något inaktivt i fråga om att påtala de lidanden som civilbefolkningen utsätts för i Irak. Det gäller för övrigt inte bara Irak utan hela Mellanösternområdet. Jag kom för en och en halv vecka sedan hem från ett besök på Västbanken och i Gaza, där jag hade kunnat se under vilka förhållanden palestinierna lever. Jag har inte varit i Irak, men jag har kunnat läsa mig till att situationen där är mycket, mycket värre. Man har inte ens det som är grundläggande för att man skall kunna klara sitt liv. Det är brist på mat, och uppenbar svält råder. Vidare är det brist på rent vatten, och det finns inget avlopp. Energiförsörjningen är dålig. Det här leder naturligtvis till att barnadödligheten blir mycket hög, undernäringen stor och dödligheten i olika sjukdomar omfattande. Jag har en uppgift som säger att endast ungefär en sjundedel av dem som bor i Irak kan få riktigt rent vatten. Det är egentligen en skrämmande uppgift. En annan uppgift säger att 25 % av sjukhusplatserna står tomma på grund av brister i utrustningen. När ekonomin därtill är helt ur lag och inflationen mycket hög är det klart att situationen blir utomordentligt svår. Detta är ju orsakat av Saddam Husseins krig mot Kuwait, men det är naturligtvis också orsakat av det mycket strikta handelsembargot. Man kan nog utan vidare påstå att situationen är outhärdlig för stora delar av civilbefolkningen. Jag tycker inte att man bara kan åse detta utan att påtala situationen, vad man än tycker om diktatorn Det kan också diskuteras om man genom sanktionerna som de nu är utformade når sitt mål eller om sanktionerna inte främst slår mycket hårt mot civilbefolkningen samt att detta i sin tur inte leder till att människorna gör uppror mot Saddam Hussein utan till att han får ett ökat stöd. Jag har hitintills inte kunnat se några tecken på att sanktionerna i sin nuvarande utformning har drabbat regimen på något vis. Det görs undantag, som statsrådet säger, för mediciner och baslivsmedel. Å andra sidan är undantagen så utformade och kopplade till krigsskadestånd och förstörelse av vapen samt föremål för en mycket strikt FN-kontroll, att den irakiska regimen kan känna sig förödmjukad och ta detta som skäl för att inte ställa upp. Ändå är det oansvarigt av Saddam Hussein att låta civilbefolkningen lida. Men det kan finnas förklaringar. Jag har tagit del av uppgifter om att svenska läkemedelsföretag vägrar leverans av mediciner till Irak och att banker vägrar att frigöra de irakiska medel som finns hos dem. Jag vill fråga statsrådet om han också har fått del av dessa uppgifter och om han i så fall kan kommentera dem. Det är ju utomordentligt allvarligt om sanktionerna inte skall gälla baslivsmedel och mediciner, men att det i praktiken inte fungerar så utan att påtryckningar bl.a. från de allierade staterna verkar i en sådan riktning att leveranser inte sker. I det här läget är det nödvändigt att stärka det svenska biståndet. I svaret räknar biståndsministern upp flera olika biståndsorganisationer. Jag kan därutöver nämna att jag har kommit i kontakt med Svenska kyrkans mission och Lutherhjälpen som har gjort stora insatser i regionen. Vi kan säkert räkna upp fler svenska biståndsorganisationer, men vi måste konstatera att det här inte räcker. Det behöver vara ännu fler som engagerar sig, och det fordras ett starkare engagemang hos varje enskild organisation. Jag vill hävda att de humanitära insatserna inte räcker utan måste ökas. Även om summan blir 200 milj.kr. är stödet inte tillräckligt, och jag vill fråga statsrådet om regeringen överväger ett ökat bistånd. Sedan till sanktionerna. Som jag sade tidigare är risken stor att delar av sanktionerna är kontraproduktiva. Det är svårt att bedöma det här, men risken finns. Därför vill jag också fråga statsrådet om man inte inom regeringen överväger något slag av initiativ i FN för att mjuka upp de delar av sanktionerna som uppenbarligen drabbar civilbefolkningen på ett helt oacceptabelt sätt och finna en formel som gör att sanktionerna verkar mot statsledningen och inte drabbar civilbefolkningen så hårt som de gör nu. Jag undrar om det inte helt enkelt är ett brott mot FN-stadgan att FN:s sanktioner i det här fallet så hårt har drabbat den civila befolkningen. Det skulle jag gärna vilja ha ett svar på.
Herr talman! Det är ju inte bara civilbefolkningen som har drabbats av lidanden. Den beskrivning av lidandena som föregående talare och Alf Svensson har givit kan jag i stort instämma i. FN har också hamnat i en svår situation i området. Först har man sanktionerat ett krig där vi kan ifrågasätta om det finns ett stöd i FN-stadgan. Sedan avslutas kriget. Under kriget har det framställts krav på att Saddam Hussein skall störtas, men han får sitta kvar. Efteråt begär man att få hjälpa befolkningen i området. Det leder för många i regionen till en slutsats att Saddam är en segrare i någon form. Han fick ju sitta kvar, och nu kommer man och vill lämna hjälp. Det bedrivs en propaganda för att stärka Saddam Husseins anseende i regionen, där man kan använda sanktionerna och den rådande situationen som ett argument. Jag tror att det är bra och nödvändigt med humanitära insatser, och jag är även positiv till att insatserna ökas ytterligare. Men jag tror inte att man kan lösa problemen för 18 miljoner människor genom humanitära insatser, utan problemen måste på något sätt lösas genom naturlig handel, där olja kan säljas och mat och mediciner kan importeras. De villkor som är förknippade med insatserna gör att situationen är fullständigt låst, eftersom Irak upplever FN:s villkor som förödmjukande. Det finns FN-medlemmar som har varit neutrala i kriget och alltså inte tagit ställning. En möjlighet vore kanske att kontrollen av distribution av mat och medicin skulle kunna utövas av en grupp av stater som inte aktivt tagit ställning i kriget. Jag tänker på stater som Indonesien och Malaysia. Man måste alltså aktivt driva på, så att förhandlingar med Irak kommer till stånd i syfte att få fram villkor som både Förenta nationerna och den nuvarande regimen i Irak någorlunda kan ställa upp på. Det nuvarande tillståndet drabbar civilbefolkninen på ett outhärdligt sätt.
Herr talman! Låt mig först understryka den mening som börjar längst ner på första sidan i det utdelade svaret: ''FN tog redan under hösten 1990 på sig samordningsansvaret för de olika FN-organens, Röda korsets och enskilda organisationers humanitära hjälparbete i Iraks grannländer.'' Jag tycker att man skall ha med detta nu, när man enligt min mening litet ensidigt gör frågan till en bilateral fråga. Vi måste med kraft markera -- jag tyckte att det var bra som Svartberg gjorde -- att Saddam Hussein inte får hamna vid sidan om. Vi vet ju hur han blockerar, hur han omöjliggör saker och ting och hur han sätter käppar i varje hjul. Samtidigt vet vi, när vi talar om vad som händer nu och vad som händer i framtiden, hur FN:s säkerhetsråd engagerar sig i samtal med Tariq Aziz. Vi vet hur man ligger i för att om möjligt lösa upp knutar, men hur man står framför en diktator som tydligen inte drar sig för att fortsättningsvis hålla hela befolkningen i ett skruvstäd av terror. Det är till syvende och sist och i grunden detta som gör problematiken så outhärdlig för oss alla och så svår att hantera. Man kan naturligtvis som Berndt Ekholm gjorde försöka spetsa till detta och göra gällande att vi är litet passiva och att ingenting sker. Det kan ju ligga ett aktivt handlande i att vi fortsätter med de humanitära insatserna via de kanaler som vi använder. Det är ju inte alltid på det sättet att det finns ytterligare en växel att lägga in. Jag påstår alltså att vi från svenskt håll ligger i rejält och har hög fart när det gäller att göra humanitära insatser för de arma människor som inte har valt Saddam Hussein till sin ledare, men som ändå månad efter månad och år efter år måste uthärda hans terror. Unicef nämndes av någon. Det är helt klart att Unicef, FN:s barnfond, gör en god insats i nära samarbete med FN:s flyktingkommissarie och Världshälsoorganisationens personal. Det handlar om vattenrening, allmän bashälsovård, vaccination av barn och distribution av mediciner. Detta tycker jag att man skall fortsätta med. Får större möjligheter att så att säga sprida dessa insatser och nå fram med dem, har vi beredskap och är parata att med en gång hjälpa till. Man kan naturligtvis alltid tycka att större insatser skall göras nu, men vi vill göra dem via FN:s kanaler, och vi vill samordna dem med FN. I detta sammanhang kan jag inte låta bli att säga att behoven, önskemålen och kraven är ofantligt många från många vrår och delar av världen. Detta skall emellertid inte uppfattas som att vi inte vill vara med och göra insatser i detta sammanhang. Jag vill även referera till den resolution som antogs den 5 mars. I denna resolution fördömdes i mycket skarpa ordalag Iraks brott mot de mänskliga rättigheterna. Och Sverige var medförslagsställare till denna resolution. Kommissionen beslutade att förlänga mandatet för den särskilde rapportören för Irak, som utsågs i mars 1991, för att han skulle kunna fortsätta att bevaka och rapportera om situationen när det gäller de mänskliga rättigheterna. Detta är alltså något som har hänt relativt nyligen. Jag anser alltså inte att vi är passiva, utan vi agerar. Men svårigheterna är stora och omfattande. Livsmedelsföretagens och bankernas försumligheter kan jag inte uttala mig om.

Jag tror emellertid inte att någon av dem som deltar i detta meningsutbyte har en annan uppfattning än den som finns i resolution 706, som innebär att möjligheterna helt klart står till buds och att ingen lagstiftning omöjliggör för Saddam Hussein att frigöra resurser för import av livsmedel och mediciner. Jag tror att vi är överens om att man även fortsättningsvis måste ha denna kontroll över honom, så att han inte frigör resurser för ett nytt och än mer intensivt upprustande.
Herr talman! Jag tror inte att vi har några delade meningar om Saddam Hussein och hans regims brott mot de mänskliga rättigheterna. Den markering som FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna gjorde är ju verkligen av det slaget att man noterar den med tillfredsställelse. Om jag minns rätt var röstsiffrorna i kommissionen 35 för uttalandet och en emot, nämligen Irak. När det gäller fortsatt bistånd och nya initiativ vill jag också att FN skall fortsätta att samordna insatserna vid sidan av det som de enskilda organisationerna gör. Jag tycker att det är viktigt att det är FN som har huvudrollen i detta sammanhang genom sin specielle samordnare, genom Världshälsoorganisationen, genom flyktingkommissarien och genom Unicef.

Herr talman! Jag är ingen försvarare av Saddam Hussein. Att han skulle vägra varje form av uppgörelse med FN tror jag faktiskt inte är sant. Det spel som pågår här handlar naturligtvis om under vilka villkor som han vill ta emot bistånd. Det är klart att han, eftersom han har förlorat ett krig, är förödmjukad. Precis som Karl-Erik Svartberg tycker jag att man skall inta en hård attityd. Men samtidigt måste den trots allt vara konstruktiv, så att människorna i Irak som lider så svårt får ett bättre liv -- men bra kommer det inte att bli. Att Irak obstruerar på olika sätt får inte hindra att vi söker alla möjligheter för att göra livet enklare för civilbefolkningen. Då är det viktigt att vi inte bara tänker på kurderna. Vi måste också komma ihåg att situationen i södra Irak är mycket svår. Vidare tackar jag biståndsministerns för det intresse som han visar för den aktuella tidningsartikeln, vilken jag överlämnar till biståndsministern. Då kan han studera den litet närmare och se om det finns någon sanning i de lämnade uppgifterna. Om så är fallet, tycker jag att man på något sätt bör agera. När det gäller sanktionernas utformning vill jag säga att dessa trots allt inte kan vara överordnade alla andra intressen. Sanktioner i FN:s regi skall rimligen vara så utformade att civilbefolkningen skonas så mycket som det över huvud taget är möjligt. Jag ifrågasätter om så är fallet just nu. Det finns en hel del av tillståndsgivning när det gäller att utnyttja möjligheten att exempelvis ta in vissa försörjningsvaror för att underlätta uppbyggnaden av infrastrukturen. Denna tillståndsgivning är så byråkratisk att den i praktiken verkar förhindrande när det gäller att göra den nödvändiga uppbyggnaden i enlighet med sanktionerna. Det finns ju vissa lättnader i sanktionerna på den punkten. Det är viktigt att Sverige försöker verka för att tillståndsgivningen inte är onödigt byråkratisk. Men naturligtvis skall försäkra sig om vissa grundläggande villkor, så att biståndet når dem som det är avsett för. Jag har ju sagt att kurderna är mycket uppmärksammade. Ändå vill jag avslutningsvis säga att det är viktigt att FN-mandatet när det gäller insatser för kurderna i norra Irak förlängs, dvs. att det gäller så länge kurderna behöver ett skydd. Naturligtvis tycker jag att det är självklart att regeringen fortsätter att påtala brott mot de mänskliga rättigheterna, och det gäller för övrigt hela den här regionen. Jag hoppas att denna debatt medför att biståndsministern, och för den delen också utrikesministern, gör sitt yttersta för att förbättra situationen för civilbefolkningen i bl.a. Irak.
Herr talman! Jag skall inte förlänga det här meningsutbytet ytterligare. Jag tror att vi är överens om det mesta. Jag sade att Saddam Hussein förnekar varje uppgörelse med FN. Men det är klart att han inte gör det om man helt och hållet går hans väg. Hur det förhåller sig med hans vilja att förhandla med FN är dock allom bekant -- den är, skulle jag vilja säga, plus minus noll. Jag tror att han gör sitt yttersta för att inte underordna sig det ringaste från FN:s sida. Det är det mest fatala och ödesmättade. Förhandlingar avbröts för inte så länge sedan i Wien, då man gjorde försök att åstadkomma något. Det är en obstruktion som saknar motstycke. Jag påstår alltså att det har funnits öppningar. Hade Saddam Hussein visat ett intresse för att följa de resolutioner som finns och som vi här naturligtvis kan kritisera och ifrågasätta, tror jag att man i FN undan för undan hade varit benägen på ett helt annat sätt än man nu ansett vara möjligt när det gäller att hjälpa civilbefolkningen. Summan av kardemumman är att det finns all anledning att fortsätta med påtryckningar, och det finns all anledning för oss att göra vad vi kan för att hjälpa civilbefolkningen. Den nämnda tidningsartikeln skall vi naturligtvis ta till oss och studera. Samtidigt vet vi att vi inte kan gå in och tvinga privata företag att sälja, vilka relationer och sammanhang det än handlar om. Det rör sig även där om opinionsbildning. Det kan finnas transaktioner som inte är avklarade länderna emellan. Men jag vill säga att jag inte vet det.

Herr talman! Hans Göran Franck har frågat statsrådet Bo Lundgren när regeringen avser att lägga fram förslag beträffande hyreslagskommitténs betänkande. Han har också frågat varför regeringen beslutade att lägga ned hyreslagskommittén och hur regeringen avser att lösa de problem som anges i kommitténs direktiv. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Hyreslagskommitténs betänkande Ny Hyreslag är nu ute på remiss. Remisstiden går ut den 25 maj. Därefter kommer betänkandet att på sedvanligt sätt bli föremål för beredning. En lagrådsremiss kan komma att beslutas under hösten. Hyreslagskommitténs ordförande entledigades på egen begäran från sitt uppdrag den 1 december förra året. Samtidigt stod det klart att det fanns skäl att också göra en översyn av ett flertal hyresrättsliga frågor som låg utanför kommitténs uppdrag. Mot denna bakgrund bestämdes att översynen skall ske inom justitiedepartementet. Det är i dag för tidigt att gå in på frågor om hur regeringen avser att reformera den hyresrättsliga lagstiftningen. Det gäller också de frågor som den gamla regeringen tog upp i direktiven till hyreslagskommittén. Regeringen avser att ta ett samlat grepp på lagstiftningen sedan statens institut för byggnadsforskning i sommar har redovisat sitt uppdrag att utvärdera hyreslagstiftningens bruksvärdesregler.

Herr talman! Eftersom jag var en av ledamöterna i 1989 års hyreslagskommitté, vill jag utnyttja tillfället att delta i den här interpellationsdebatten. Men jag kommer att lägga mer allmänna synpunkter på hyreslagstiftningen. Jag vill försöka se problematiken ur gemene mans och allmänhetens synpunkt. Hyreslagstiftningen är vi i stort sett alla berörda av. Det är därför viktigt att vi har en lagstiftning som är så lättillgänglig som möjligt. Den nuvarande hyreslagen har sitt ursprung i lagen om nyttjanderätt till fast egendom. Den lagen kom 1907. Hyresbestämmelserna har därefter ändrats vid en mängd tillfällen. De många ändringarna har efterhand minskat lagens överskådlighet. De nuvarande bestämmelserna i hyreslagen är både otympliga och svåröverskådliga. Även många fackmän upplever den nu gällande hyreslagen som svårtillgänglig. Det innebär att nuvarande hyreslag inte tillgodoser de krav som kan ställas på modern lagstiftning. Riksdagens lagutskott framhöll under 1983/84 års riksmöte att hyresbestämmelserna var komplicerade och svåröverskådliga. Det tog några år innan den dåvarande socialdemokratiska regeringen tog tag i denna viktiga fråga och tillsatte en parlamentarisk utredning. Nu är betänkandet ute på remiss. Som framgår av statsrådets svar går remisstiden ut den 25 maj. Jag tycker att det är riktigt med en mycket lång remisstid. De som skall få yttra sig i den här frågan bör ha tid at tränga igenom betänkandet. Därefter hoppas jag att departementet tar tag i frågan med stor kraft, så att regeringen kan presentera en proposition under nästa riksmöte, dvs. senast under vintern eller våren 1993. Jag hoppas att jag kan få ett besked av statsrådet om detta är en tidsplan som sammanfaller med statsrådets ambitioner. När det gäller de andra problem som interpellanten Hans Göran Franck har tagit upp i sin interpellation delar jag helt statsrådets uppfattning att översynen av dessa frågor kans ske inom justitiedepartementet eller i annat sammanhang.

Fru talman! Jag vill först kommentera Magnus Perssons synpunkter på att jag skulle känna mig lättad över att bli entledigad från kommittén. Det var inte alls så. Vi har jobbat intensivt i kommittén. Vi har kommit med ett betänkande som nu är ute på remiss. Jag kan tala om för Magnus Persson att kommittén tillsattes i november 1989, och betänkandet kom i november 1991. Det handlar inte om hur länge man arbetar i en kommitté, utan hur intensivt man jobbar. Jag vill gärna understryka det. Jag nämnde i mitt tidigare inlägg att jag är överens med statsrådet om att de problem som återstår borde kunna lösas inom justitiedepartementet eller i något annat sammanhang. Jag är också glad över att statsrådet gav ett löfte att det skall komma en proposition senast under vintern/våren 1993, en proposition som bygger på 1989 års hyreskommittés betänkande. Då tar man givetvis vederbörlig hänsyn till inkomna remissvar. Jag är tacksam för detta svar.
Fru talman! Till Magnus Persson vill jag säga att jag kan ställa ut garantier för att ett kommande lagförslag kommer att bli väl genomarbetat, väl genomtänkt och väl ventilerat i kammaren och av de intressen som gör sig gällande på detta område. Jag anser att detta är mycket viktiga frågor, som jag har sagt förut. Man skall, Magnus Persson, skynda med en viss eftertanke när man närmar sig dessa frågor. Det innebär inte att vi tänker dra benen efter oss. Jag inser naturligtvis att det brådskar.

Fru talman! Först en liten sakupplysning till jordbruksministern, som alldeles i inledningen av sitt anförande sade att momsen sänktes på initiativ av centern. Det var säkert bara en liten felsägning, för jordbruksministern vet naturligtvis lika väl som alla andra att vänsterpartiet är det parti som längst och mest ihärdigt har drivit kravet på sänkt moms på maten. Sedan kan jag konstatera att jordbruksministern i sitt anförande ganska omedelbart gled över till att göra det hela till en mycket traditionell jordbrukspolitisk debatt, utifrån producentperspektivet. Det var inte riktigt vad vi hade avsett när vi begärde den här aktuella debatten, utan vår ambition var att fokusera den på förädlingsleden, på livsmedelsindustrin och på konsumentperspektivet. Jordbruksministern sade också att när vi nu avreglerar skall det inte längre vara samhället som lägger sig i och sätter priserna utan det skall göras av aktörerna på marknaderna. Men problemet är ju att det finns ingen fri marknad här. Förmodligen vet alla att marknadsekonomin i teorin skiljer sig från den i praktiken. I teorin är den ju underordnad konsumentens krav och önskemål, men i praktiken finns det en lång rad s.k. marknadsinperfektioner. Det finns mycket som marknaden inte tar hänsyn till. Konkurrensen fungerar inte. När man dessutom har en näring som sedan länge är mycket starkt monopoliserad, blir det ännu mycket svårare att få det att fungera ur konsumentens perspektiv, och det är det problemet som vi står inför. Vad skall vi göra nästa gång Arla eller någon annan begär att få höja priserna? Vad tänker sig regeringen att använda för redskap? Det måste finnas ett samhälleligt ansvar så länge den här marknaden ser ut som den gör. Jag skulle vilja påminna om den debatt som fördes före valet om det svenska gränsskyddet, som då gjordes till ett slagträ i den politiska debatten. Höjningen av gränsskyddet var en konsekvens av det livsmedelspolitiska beslutet som riksdagen fattade 1990. Avsikten var att tvinga förädlingsleden till att effektivisera sin del av verksamheten, men i den politiska debatten före valet påstods den här gränsskyddsjusteringen, framför allt av lantbrukskooperationen, vara ett slag mot primärproducenterna. Man sade att den skulle leda till att priserna till bonden måste sänkas och att det svenska jordbruket skulle slås ut. Man sänkte också mycket riktigt avräkningspriserna till bönderna före valet, men efter valet höjde man dem igen, fast gränsskyddsjusteringen låg kvar. Nu kommer den nya borgerliga regeringen med en proposition till riksdagen där man talar om att man inte har för avsikt att höja gränsskyddet, vilket man före valet lovade att göra. De utredningar som jordbruksverket har gjort ger heller inget belägg för att gränsskyddsjusteringen pressat fram lägre priser till producenterna. Det förvånar mig, måste jag säga, även om det inte riktigt hör hit, att jag inte behöver plöja mig fram genom en granskog utanför riksdagen, och det förvånar mig att LRF inte passar på att återanvända affischerna och plakaten som kom till användning före valet. Men vad jag vill komma fram till är detta: I priset skall inte behöva ligga under ett tak, utan mejerierna skall få höja priserna. Man säger då också att detta kräver en skärpt konkurrensövervakning ur konsumentperspektiv, och jag delar verkligen den uppfattningen. Så säger regeringen att med denna skärpta konkurrensövervakning kommer det att bli möjligt att vidta åtgärder. Då vill jag veta: Vad är det för åtgärder regeringen avser att vidta? Har man några andra åtgärder att ta till än en fortsatt sänkning av gränsskyddet? De frågorna skulle jag vilja ha svar på. Jag skulle också vilja ha svar på frågan: Vad skall hända, sett ur producentperspektiv? Det kan inte vara särskilt lätt att vara mjölkbonde och försöka hitta en ny avsättning för det man producerar, när man har leveransplikt till ett visst mejeri, när man blir förhindrad att satsa på något nytt, t.ex. försöka göra glass av sin mjölk, som jag såg att någon bonde försökte. Hur tänker regeringen agera för att det över huvud taget skall bli möjligt för nya aktörer att komma in på den här marknaden? Vi ser från vänsterpartiets sida som mycket viktigt att man stimulerar till ökad, gärna småskalig, produktion här i landet. Annars blir det enda sättet att öka konkurrensen att man ökar importen mycket kraftigt. Vi tycker att det är beklagligt att regeringen inte har någon som helst strategi för att på något annat sätt öka utbudet och få in flera aktörer på den här marknaden. Det är den typen av diskussion som vi skulle vilja föra, därför att ur producentperspektiv är situationen den att möjligheterna att klara den ökade internationaliseringen står och faller med att man också får en förädlingsindustri som är lyhörd för vad marknaden, alltså konsumenterna, begär och som kan se till att vara den förmedlande länken mellan producenter och konsumenter. Sist men inte minst måste jag beröra frågan om livsmedlens kvalitet, för det är så oerhört viktigt ur konsumentperspektiv att man kan ställa höga krav på kvaliteten. Det finns nu t.ex. metoder att kontrollera om livsmedel är bestrålade. Vi tillåter inte bestrålade livsmedel i Sverige. Man gör det inte heller i Finland. Inom EG finns inga gemensamma regler. Tyskland tillåter t.ex. inte bestrålning. Vad gör Sverige för att i internationella sammanhang hävda de svenska kraven och se till att andra länder också vidtar dessa viktiga åtgärder? Vad gör Sverige för att konsumenterna skall ha rätt att veta varifrån livsmedlen kommer, t.ex. att kött som är producerat någon annanstans än i Sverige också är märkt med korrekt ursprungsland? Jag hoppades att jordbruksministern skulle ge svar på sådana frågor -- men chansen finns ju ännu.

Fru talman! Jag förstår att jordbruksministern är mycket angelägen om att framhålla att det är Centern som är med i regeringen och att det är Centern som har fått igenom det här. Jag förstår att det som centerpartist annars inte alltid är så lätt att klargöra skillnaden mellan att vara med i regeringen och att vara utanför. Det kan vara er väl unt. Jordbruksministern sade en gång till att det inte är här i kammaren som frågorna om prissättningen skall avgöras. Det är sant. Jag delar den uppfattningen. Men frågan är om det måste gå till på det sätt som det gjorde den här gången. Konsumenterna i vid mening, många grupper, protesterade och reagerade. Arla tog tillbaka sitt prishöjningsförslag. Det framgick också av media att det här återtagandet hade föregåtts av någon typ av diskussioner och någon typ av relation mellan jordbruksministern, som representant för regeringen får man anta, och representanter på hög nivå för Arla. Jag har inte fått något svar och vill gärna ställa frågan: Är det så det skall gå till? Jag är övertygade om att konsumenterna är beredda att även fortsättningsvis vara mycket aktiva. Det här är en viktig konsumentfråga. Det är framför allt viktigt för dem som inte har så höga inkomster. Mellan de olika inkomstgrupperna är det mycket stor skillnad på hur mycket av sin inkomst som man lägger på maten. För en tvåbarnsfamilj som har låga inkomster handlar det om 20 %, men för en höginkomsttagare handlar det kanske bara om 12 %. Detta är således en viktig fråga. Men jag tror att konsumenterna förväntar sig något slags stöd i någon mening från sina politiska företrädare. Jag tror inte att de tycker att det är tilltalande att politikerna nu frånhänder sig ansvaret för det här viktiga området. Som politisk företrädare är jag övertygad om att mina kolleger i den här församlingen inte är helt nöjda med förhållandet att det här skall avgöras i interna informella diskussioner mellan en minister och representanter på hög nivå för Arla. Vi skulle gärna vilja veta vad som sades vid dessa överläggningar. Vad handlade de om? Gjordes det några utfästelser från regeringens sida om någon typ av kompensation för att Arla drog tillbaka prishöjningsförslaget? Det är frågat i all välmening. Jag är intresserad. Jag sitter här som politisk företrädare, och jag tycker att det angår mig. Vad har regeringen annars för strategi, innan vi har kommmit i den lyckliga situationen att vi har någon typ av fungerande marknad? Vad har regeringen för strategi inför framtiden? Hur skall det här gå till? Det enda som jordbruksministern säger är att det kommer att bli bättre när vi går med i EG eftersom vi då får en ökad import av livsmedel. Är detta det enda förslag regeringen har att komma med när det gäller att öka utbudet och mångfalden på den svenska livsmedelsmarknaden? Det är en stor besvikelse för mig och säkert för många människor i det här landet, som gärna vill se att man försöker befrämja egen ny småskalig verksamhet i landet. Det är sant att det finns färre formella hinder i dag än det fanns för några år sedan, men det finns många informella hinder. När det t.ex. gäller trädgårdsnäringen har regeringen tillsatt en utredning som skall se över näringen, dess förutsättningar i alla möjliga avseenden, hur den konkurrerar, vad den har för struktur och vad den har för framtidsutsikter. Varför intresserar man sig inte lika mycket för en så viktig näring som livsmedelsindustrin? Jag skulle vilja återvända litet till diskussionen om livsmedelskvalitet. Ja, det är sant att vi har haft flera diskussioner här i kammaren. Problemet är att det inte har blivit tillräckligt klargjort hur regeringen tänker gå vidare för att det skall bli möjligt för konsumenterna att göra medvetna val. Det framtidsperspektiv vi står inför -- oavsett om vi går med i EG eller inte -- innebär att vi otvivelaktigt ar på väg in i en utveckling som kommer att leda till ökad handel med livsmedelsprodukter. Det är min övertygelse att konsumenterna är beredda att göra medvetna val, men de måste ha förutsättnigar för det. Det handlar både om en korrekt ursprungsmärkning av alla typer av produkter och ett förhållningssätt på de områden där man i internationella fora ännu inte har bestämt sig. Det var därför jag nämnde bestrålning av livsmedel som ett exempel. Här finns olika strategier i de olika EG-länderna. Det finns länder utanför EG -- t.ex. Sverige och Finland -- som har bestämt sig för att säga nej. Det finns numera metoder för att -- åtminstone enligt vad jag har kunnat läsa mig till -- kunna avgöra om livsmedel är bestrålade eller inte. Här har man således från den svenska regeringens sida chansen att vara aktiv innan besluten är fattade. Jag skulle vilja att jordbruksministern redovisade om man har varit det eller om man har för avsikt att bli det. Avslutningsvis vill jag säga till herr Dalström som deltog i debatten för Ny demokrati att jag hade faktiskt förväntat mig att få se herr Bert Karlsson delta i debatten. Det är inte för att jag känner någon längtan efter Bert Karlsson, men därför att han före valet i ett antal debattartiklar sade att det här var den absolut viktigaste frågan som skulle ha högst prioritet. Han undrade vad beslutsfattarna gjorde. Hans lösning på problemen var att man skulle avskaffa gränsskyddet. Jag hade väntat mig att få höra en plädering här i dag från Ny demokrati om att det var så man ville göra. Vi fick i stället en redovisning av effekter som vi redan känner till. Det skulle vara intressant att få veta hur Ny demokrati ser på det här. Men det kanske är så att jag kan ta de här tidningsartiklarna som kom före valet, knyckla ihop dem och skänka dem till herr Dalström så att han kan stoppa dem i galoscherna och täta de hål som har uppstått där. Det skulle vara intressant att veta om Ny demokrati vidhåller sin uppfattning, eller om det bara var valfläsk det också.

Fru talman! Annika Åhnbergs utfall mot Bert Karlsson och Ny demokrati om maten som vårt valfläsk i livsmedelsdebatten här i dag och i valrörelsen får säkert Bert Karlsson anledning att återkomma till. Det kan ju uppstå situationer när man, hur gärna man än vill, kan vara förhindrad att gå in i dessa frågor. Säkert återkommer vi till detta i den fortsatta näringspolitiska debatten. Jag vill än en gång vända mig till jordbruksministern och fråga varför jag inte kunde få något svar på min fråga om formbrödet, som kostar 30 kr. i Sverige och 10 kr. i Danmark. Det vore intressant att få veta något om bakgrunden till detta. Sedan har jag några frågor apropå livsmedelskvaliteten, som tagits upp här. Folk har ringt och frågat om ursprungsmärkningen. Då det gäller kött, och främst charkuterivaror, kan man i dag sälja produkter med falsk ursprungsbeteckning enligt gällande bestämmelser. Enligt uppgift kan utländskt kött ingå i köttvara med svensk ursprungsbeteckning. Det är en klar falskskyltning för konsumenten, om nu detta påstående är riktigt. Är jordbruksministern beredd att i så fall ta tag i denna problematik och föreslå åtgärder så att vi konsumenter kan få riktiga besked i den typen av kvalitetsinformation? Så har jag en fråga kring ölet och näringspolitiken. Öl spelar en viktig roll i politiken och i vardagslivet. Det är intressant inte minst ur ekonomisk synpunkt. I Sverige betalar vi i dag ca 11 kr. i skatt per liter. Inom EG gäller en miniminivå på 70 öre per liter, i Danmark för närvarande 2 kr. per liter öl. I dag köper danskarna 70--90 miljoner liter öl i Tyskland. Det är 10 % av danskarnas egen konsumtion. Man kan ju föreställa sig situationen när vi får fria marknadsrörelser. Hur tänker sig jordbruksministern hantera vår, och framför allt kanske bryggeriindustrins situation, när danskarna kan sälja och dumpa sitt öl på en svensk marknad till 10 kr. lägre pris per liter i våra affärer?

Fru talman! Jag noterar med viss tillfredsställelse att Annika Åhnberg inte är beredd att gå tillbaka till något regleringssystem och att hon därmed också medger att det inte går att reglera in nya företag på en fri marknad, utan att vi i stället måste skapa förutsättningar för sådana företag. Möjligen har lönsamheten inom jordbruksproduktionen under sen tid inte varit så hög att den har stimulerat till så många initiativ, i synnerhet inte på det lokala planet. Strukturen i livsmedelsindistrin har också varit sådan att den har blockerat många tankegångar som har varit positiva i sig. Jag tror att det kommer att hända ganska mycket under de kommande åren. Jag vill vidare beträffande gränsskyddet kopplat till livsmedelsindustrin och till jordbruket säga att om man i dagsläget skulle sänka gränsskyddet till en lägre nivå -- vi skall notera att det redan i dag är lägre i Sverige än i EG på de flesta produkter -- skulle det bara leda till att man slår ut från botten, dvs. slår ut producenterna. Livsmedelsindustrin är säkerligen konkurrenskraftig på sikt. Den har en god teknik och en hög kvalitet, men något för låg effektivitet i ett internationellt perspektiv. Får man tid på sig kommer man med stor säkerhet att klara uppgiften. Både den förra och den nuvarande regeringen har arbetat för att förhandla fram ett bilateralt avtal med EG, där vi inom vissa kvoter kan handla med EG utan gränsskydd. Jag anser att det är ett bra sätt att öppna och att börja träna på att agera från båda håll för lära sig en hel del om en friare handel. Jag tycker att denna debatt har visat att diskussionen om livsmedel lever. Vi har inte alldeles identiska uppfattningar, även om vi var mycket eniga i 1990 års beslut. Jag noterar också med tillfredsställelse att de flesta -- det gäller inte kds, som dock inte var med i beslutet -- står bakom att vi skall fullfölja detta beslut. Naturligtvis får vi inte vara rigida, och det är viktigt att tala om för dem som inte var med 1990 att vi inte är det. Vi måste vara medvetna om att en ny situation, med en överenskommelse i GATT men framför allt inför förestående inträde i EG, måste innebära att vi inom ramen för den principiella omställningen skall kunna vidta förändringar som gör att vi inte under de närmaste åren slår ut ett jordbruk som långsiktigt i ett europeiskt perspektiv är konkurrenskraftigt. Detta är jordbruksdepartementets och regeringens inriktning, och vi skall fullfölja dessa tankegångar. Om vi gör det tror jag att svenskt jordbruk och svensk landsbygd har en given plats i framtiden och att vi skall kunna få till stånd en posiv utveckling, vilket också är avgörande för att vi i en framtid kan få fram bra livsmedel till de svenska konsumenterna.